Herr talman! Jag kan försäkra finansministern att jag ofta är ute och pratar om hur den ekonomiska situationen ser ut och varför vi nu befinner oss i den här ekonomiska situationen. Det är oerhört viktigt att kvinnor inte känner att det är de som får betala för männens misstag i form av spekulationer, fastighetsköp, etc. -- alla de olika klipp som har havererat. Det är klart att kvinnor blir extra besvikna när det till stora delar är sådana felsteg som orsakar den ekonomiska situationen i dag. Finansministern berörde just det faktum att kvinnor har låga löner. Det skulle vara ganska intressant att få höra finansministerns uppfattning om hur vi nu skall hantera avtalsrörelsen. Hur skall vi påverka marknadens parter? Jag tycker att det är självklart att det är personer med låga löner -- alltså till stora delar kvinnor -- som skall ha de eventuella lönelyft som det nu finns utrymme för.
Herr talman! När det gäller den sista frågan om avtalsrörelsen skall jag gärna upprepa att det tyvärr inte finns något utrymme för några löneökningar. Det som är väsentligt för kvinnor och för all del män -- det finns ju även lågavlönade män -- är att vi inte kommer tillbaka till den situation som rådde på Då kunde vi se att löneklyftorna mellan kvinnor och män ökade. Det berodde i hög grad på överhettningen. De som då kunde, om jag uttrycker mig litet slarvigt, roffa åt sig mera, var de manliga yrkesgrupperna. Det skedde på kvinnliga lågavlönades bekostnad. Det är en utveckling som vi måste göra allt för att undvika, om vi vill ha rimligare lönerelationer. Att informera om sambanden mellan olika ekonomiska variabler är oerhört viktigt. Vi politiker har en skyldighet att informera, inte bara vanliga människor utan också många som via media beskriver verkligheten. Finansdepartementet har tankar på hur man skulle kunna få en mera rimlig beskrivning av olika ekonomiska fakta, som inte är så snuttifierad.
Herr talman! Jag håller med finansministern om att den lönesituation som rådde under 80-talet inte får upprepas. Jag tror inte att det finns några risker för det heller. Men kvinnorna tröttnar på att höra att männen, precis som finansministern säger, roffade åt sig större delen av de stora lönepåslagen när det var högkonjunktur. Därför ökade klyftorna. Ändå fanns det egentligen ingen tillväxt. Vi tillät denna löneutveckling när vi hade högkonjunktur. Konsekvensen av mitt resonemang måste vara att när vi nu har en lågkonjunktur, med egentligen inget löneutrymme alls, måste det vara mycket värt om vi får finansministerns ord på att det, om det eventuellt finns något löneutrymme, måste gå till de lågavlönade.
Herr talman! Jag är ledsen att göra Karin Starrin besviken, men jag måste upprepa det jag har sagt tidigare, nämligen att det icke finns något löneutrymme att fördela. Vad det handlar om är att se till att arbetsmarknadens parter i löneförhandlingarna förhandlar inte bara för dem som har jobb, utan också för dem som vill ha jobb, dvs. de som i dag är arbetslösa. Om det blir dyra avtal blir det bara flera arbetslösa. Det är en utveckling som jag inte tror att någon vill ha. Den stora frågan om kvinnornas levnadsvillkor framöver hänger mycket nära samman med när vi får i gång den ekonomiska utvecklingen i mera positiv mening. Det är bara ekonomisk tillväxt som ger utrymme för ökade reallöner. De som bäst behöver det är självfallet de som har låga löner i dag. Det är många kvinnor. Kvinnor är också mest beroende av offentlig service i olika avseenden. Bristen på tillväxt hotar betalningen för denna service. Tillväxt är faktiskt a och o för kvinnorna.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för de beskeden. Vi skall ta det ansvar som vi har på alla nivåer att se till att kvinnor inte känner sig orättvist behandlade i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Jag vill höra hur snabbt en sådan lagändring kan göras. Privatiseringen går nu väldigt fort. Jag vet också att lagrådsyttrandet till proposition 43 berörde just det här problemet.

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Vi har i dagarna hört ett uttalande från statsministerns rådgivare i ekonomiska frågor, att det kan vara lämpligt att sänka arbetslöshetsersättningen. Då undrar jag om arbetsmarknadsministern delar den uppfattningen, och kommer regeringen i så fall att vidta åtgärder för att sänka arbetslöshetsersättningen?

Herr talman! Jag vill återvända till den fråga som Margareta Winberg tog upp. Det är inte ett för regeringen nytt och oväntat problem, utan regeringen har under det senaste året lagt fram ett flertal propositioner som innebär privatisering av offentlig verksamhet utan att problemen med rättssäkerheten har lösts. Vi har vid varje sådant tillfälle påtalat lagstiftning för att skydda den enskildes integritet. Min fråga är: Varför har regeringen gång på gång gjort detta och även motsatt sig att frågan skulle få en lösning? Det är inte godtagbart att skylla på ytterligare utredning.
Herr talman! Problemet är ingalunda färskt. Det är alldeles riktigt. Tyvärr hade inte den förra regeringen tagit några initiativ till att ta upp den här frågan. Att kommuner ber privata institutioner att göra utredningar som t.ex. rör ungdomar är ingen färsk företeelse. När JO nu har tagit upp detta till granskning, beror det på att företeelsen har förekommit under ganska lång tid. Så snart som det över huvud taget är möjligt tänker vi återkomma till riksdagen med förslag i denna fråga. Vi har såvitt jag kan påminna mig inte lagt fram några omfattande förslag till privatisering som påverkar rättssäkerheten. Problemet bygger i hög grad på initiativ som kommunerna själva har tagit. I den meningen har inte vi initierat problemet. Däremot kommer vi att ta initiativ till en lösning.
Herr talman! Har inte regeringen lagt fram propositioner om privatisering av t.ex. barnomsorg och om ökad konkurrens i kommunal verksamhet, som innebär en mycket bestämd förändring? Det är samma majoriteter ute i kommunerna som nu på bred front privatiserar verksamhet, utan att reglera den för att skydda den enskilde.

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till utrikesministern. Övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Tibet fortsätter med oförminskad styrka. Tibet används av Kina som en radioaktiv sopstation. Flera länder har sänt undersökningskommissioner till Kina, vilka också lyckats komma in i Tibet. Jag tycker att det är viktigt att den demokratiska världen visar ett kontinuerligt intresse för Tibets fråga. Avser utrikesministern att ta något liknande initiativ för att hålla frågan om de mänskliga rättigheterna i Tibet levande?
Herr talman! Jag tackar Ylva Annerstedt för den frågan. Vi har varit medsponsorer för resolutioner om Tibet, bl.a. i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Den kommer att inleda sitt arbete igen strax efter jul. Jag tycker att det är alldeles naturligt att Sverige, även om vi just nu inte har säte i själva kommissionen, utnyttjar möjligheten att agera aktivt vid sidan av kommissionen och i samverkan med andra länder. Vi bör åter tillhöra de stater som tar initiativ till att ta upp Tibetfrågan. Ylva Annerstedt är säkert medveten om att när Dalai lama senast besökte Sverige tog jag emot Dalai lama och hade en diskussion med honom.
Herr talman! Jag uppskattar utrikesministerns intresse och positiva inställning till Tibets sak. Men en sådan här undersökningskommission skulle ytterligare höja temperaturen och visa intresset. Vi vet att Sveriges initiativ i FN rörande Tibet förut har röstats ned av andra stater.
Herr talman! Jag skall gärna överväga detta. Jag skulle kunna tänka mig att en nordisk ram skulle kunna vara lämplig.
Herr talman! Jag vill vända mig till kulturministern. Riksdagen fattade i våras två beslut som regeringen ännu inte har verkställt. Det ena var att regeringen fick i uppdrag att omgående ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att börja projekteringen av Moderna museet. Detta beslut har ännu inte verkställts. Det andra beslutet var att uppdra åt regeringen att tilsätta en kulturpolitisk utredning med bred parlamentarisk sammansättning. Det har nu gått omkring fem månader sedan dessa beslut fattades. Min fråga är: Varför verkställer inte regeringen riksdagens beslut?
Herr talman! Regeringen kommer inom kort att fatta beslut vad gäller projekteringen av Moderna museet. Beträffande den andra frågan uttalade riksdagen att man ville ha en genomlysning av 1974 års kulturpolitiska mål. Samtidigt sade man att det inte får förhindra att man gör strukturella förändringar inom kulturpolitikens område. Vi har med kraft och även lust gått in i detta arbete för att titta efter var vi skall göra strukturförändringar och hur den långsiktiga kulturpolitiska genomlysningen och den parlamentariska utredningen skall se ut. För detta ändamål har jag också under hösten haft seminarier av olika slag, för att lägga grunden för ett gediget arbete när det gäller utvärderingen av 1974 års kulturpolitiska mål.
Herr talman! Regeringen hade med fördel kunnat verkställa beslutet beträffande Moderna museet för länge sedan. Det hade suttit bra inför vintern, med tanke på sysselsättningssituationen. Jag är glad över att besked nu kommer, att man tänker följa riksdagens beslut. Det är tacknämligt. Det är bra att man förbereder utredningen väl. Till detta vill jag lägga att riksdagen för sin del, för att regeringen inte skulle ha några problem på denna punkt, angav de riktlinjer som bör gälla för direktiven. Dessa förutsätter vi att regeringen kommer att följa. Annars får vi återkomma i denna fråga.

Herr talman! Jag vill rikta en fråga om landets ekonomi till Bengt Westerberg i hans egenskap av vice statsminister. En uppgörelse har träffats mellan fyrklövern och Socialdemokraterna. Landet anses räddat, och därmed får vi ha regeringen kvar. Men medborgarna blöder. Det beror på att de stora kreditinstituten inte sänker utlåningsräntan trots att Riksbanken har sänkt marginalräntan. Skälet till detta anges vara att man inte kan sänka räntan, därför att det i så fall skulle bli många konkurser och exekutiva auktioner. Därför måste bankerna ta ut en hög ränta för att täcka förlusterna. Men då kommer ännu fler att gå i konkurs, och då behöver låneinstituten höja räntan ytterligare. Vi får en circulus vitiosus, en skadlig cirkel, som gör att patienten dör, i det här fallet medborgarna. Jag tycker att någon form av aktiv åtgärd från regeringen måste övervägas.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt den verklighetsbeskrivning som Johan Brohult ger. Det är inte sant att de åtgärder som vidtagits inte har påverkat räntenivån. Det är inte bara marginalräntan som sjunkit, utan även andra räntor har sjunkit. Däremot är det korrekt att det inte finns något omedelbart samband så att så fort marginalräntan sänkts följer alla andra räntor efter. Det kan bli en viss eftersläpning. Dessutom ligger fortfarande marginalräntan på 14,5 %, vilket visserligen i förhållande till 500 % kan tyckas innebära en ganska kraftig reduktion. Men vi är ännu inte tillbaka på den marginalräntenivå som vi hade före krisen. Vi har självklart en bit att gå. Men i takt med att den räntan sjunker -- jag hoppas att räntan skall fortsätta att gå nedåt -- kommer även andra räntor att följa efter.
Herr talman! Mitt önskemål är att regeringen skall föra en aktiv politik vad gäller att påverka bankerna och kreditinstituten att verkligen solidariskt försöka få ned räntan, så att medborgarna klarar sig. Det är bankerna som har skapat denna kris...
Herr talman! Mycket kort: Den ekonomiska politik som regeringen och Socialdemokraterna har enats om syftar till att pressa ned räntenivån. Det är bl.a. därför som vi med kraft har angripit det strukturella budgetunderskottet och genomfört vissa kostnadssänkningar för det svenska näringslivet. Vi har redan kunnat se positiva resultat. Vi hoppas på flera sådana framöver.

Herr talman! I det förslag som strax kommer att föreläggas riksdagen om ytterligare 2 000 högskoleplatser kommer de små och medelstora högskolorna att bli riktigt ihågkomna. Principiellt har denna regering fram till nu fattat beslut om 18 000 nya högskoleplatser. Det var ett nödvändigt beslut, eftersom ca hälften av våra ungdomar i åldern 20-24 år går i högskola. Vi måste därför bygga ut högskolorna. För att lyckas med det betyder närheten mycket. Därför är det viktigt att undan för undan bredda och utveckla de mindre högskolorna.
Herr talman! Det blir naturligtvis ett bättre förslag nu när regeringen tvingats att göra upp med Socialdemokraterna. Men frågan kvarstår ändå: Hur kunde arbetsmarknadsministern i regeringen acceptera ett förslag som ger Lunds universitet 1 300 nya studerande, medan exempelvis högskolan Falun Sandviken får nöja sig med en ökning med 30 studerande vardera? Frågan är om arbetsmarknadsmininstern tycker att högskolan bara skall byggas ut på de stora tillväxtorterna eller om arbetsmarknadsministern har lurats av Per Unckel.

Herr talman! Den ena larmrapporten efter den andra kommer om brister i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag vill därför fråga Bengt Westerberg som vice statsminister vad regeringen kommer att göra för att med skärpa beivra den ekonomiska brottsligheten och om regeringen med praktiska förslag och åtgärder verkligen avser att prioritera denna viktiga verksamhet. Jag vill erinra om att det är ett mycket stort antal konkurser för närvarande där brottsligheten är mycket stor, visar det sig. Det rör sig om omkring 25 miljarder som går förlorade i samband med olika konkurser. BRÅ:s styrelse, som jag sitter med i, har fått ett mycket ingående material som visar att det verkligen behövs politisk vilja på denna punkt. Därför ställer jag min fråga till Bengt Westerberg.

Herr talman! Jag har redan svarat på frågan. Jag kan tyvärr inte ge ett mer detaljerat svar nu, utan Hans Göran Franck får ställa frågan direkt till justitieministern. Självfallet är det här en angelägenhet för hela regeringen, men det innebär inte att varje statsråd har inblick i det beredningsarbete som pågår inom varje fackdepartement på detta och andra områden.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Mats Odell. Även om jag sitter i Stockholmsbänken är jag norrlänning, född och uppvuxen i Sorsele vid Inlandsbanan. Det gäller en fråga som är aktuell i dessa dagar och som intresserar, förmodar jag, alla människor som bor efter Inlandsbanan: Kan man få ett klart besked? Hur blir det nu med Kan vi få ett klart svar i dag, kommer det att bli press i Norrlandstidningarna.

Herr talman! Jag är mycket glad över den här frågan. Det finns ett par myter som är mycket seglivade. Den ena är att det inte anslås någonting till investeringar i vägar och järnvägar. Den andra myten är att det som anslås fastnar i någon sorts konstig byråkratisk kvarn. Båda dessa myter är lika felaktiga. När det gäller nivåerna kan jag upplysa Karl-Erik Svartberg om att det under detta budgetår -- alltså från den 1 juli 1992 till den 30 juni 1993 -- kommer att förbrukas ungefär 13 miljarder kronor inkl. de Socialdemokraterna. Jag avser då pengar som huvudsakligen betalas ut till svenska entreprenörföretag. Dessa 13 miljarder kronor skall Karl-Erik Svartberg ställa i relation till ett normalår under 80-talet, exempelvis under den socialdemokratiska perioden. Då uppgick investeringarna till ca 4,5 miljarder. Det handlar alltså om en tredubbling av investeringarna under detta år. Detta års investeringar innebär också en fördubbling jämfört med föregående år, då man i och för sig gjorde en kraftig uppryckning. Jag förstår att Karl-Erik Svartberg vill ha reda på vad som har hänt. Jag kan bara konstatera att i besluten ingår ett antal paket, som i Vägverkets handlingar har betecknats med bokstäverna A--F. Därutöver finns de 1,5 miljarder, som jag talade om, som skall gå framför allt till länsvägar i skogslänen. Paketen A--E innehöll 310 projekt. Av dessa är 290 i gång i dag. Paket F, som finansieras av de 2,2 miljarderna ur kompletteringspropositionen som Vägverket fick i medelstilldelning efter sommaren, innehöll 900 projekt som är mycket små vägprojekt. Ofta gäller det små vägar i glesbygd som har mycket stor betydelse för de människor som bor där och inte minst för skogsnäringen. Av dessa 900 projekt har nu 400 kommit i gång under de få månader som har gått. Ett flertal projekt är redan avslutade. Dessutom har det införts en intressant innovation. Vägverket har börjat med en förenklad upphandling som innebär att man bjuder in ett antal entreprenörer, visar dem de ganska enkla handlingar som finns och frågar om de vill vara med och lämna anbud. Sedan har Vägverket kanske en vecka på sig att räkna på anbuden i intresseanmälningarna. Redan efter ytterligare ett par veckor kan dessa projekt vara i gång. Pengarna i det senaste paketet kommer att vara förbrukade före utgången av kalenderåret 1993.

Herr talman! Det är ganska svårt att säga. Det finns en tumregel, nämligen att när det gäller nyinvesteringar i större vägobjekt kostar varje årsarbetstillfälle ungefär 1 miljon. I fråga om järnvägsinvesteringar kostar varje årsarbetstillfälle miljarderna -- kostar betydligt mindre per sysselsatt. Men jag kan inte ange någon exakt siffra. Det handlar kanske om 15 000--20 000 direkt sysselsatta. Sedan finns det en också multiplikatoreffekt.

Herr talman! Jag vill vända mig till Birgit Friggebo. I tidningen kan man läsa att antalet flyktingar som har fått stanna i Sverige inte har varit så lågt sedan 1985. Det är en något förvånande uppgift i Även om det är mer än fullt på förläggningarna, finns det tydligen nu gott om kommunplatser. Ändå fokuserar regeringen ju helt och hållet skyddsbehovet. Alla humanitära tumregler har snabbt rensats bort. Min fråga gäller de jugoslaviska krigsfångar som Sverige inte tänker ta emot. Har inte heller de tillräckligt skyddsbehov, eller är det de humanitära skälen som är otillräckliga?

Herr talman! Det var 22 länder som fick en allmän förfrågan. Förfrågan rörde sig inte om att ta emot ett visst antal eller att ta emot fångar inom flyktingkvoten. Det var en allmän förfrågan till 22 länder utan preciseringar. Bedömningen vid det samtal som jag hade med flyktingkommissarien var att behovet kunde täckas i den första omgången, framför allt genom de länder -- Danmark, Norge och flera andra europeiska länder -- som har sagt sig vilja ta emot den här typen av männsikor i stället för vanliga asylsökande. Mot denna bakgrund har vi i Sverige sagt att vi inte tar emot några i denna vända. Men vi har sagt att vi är beredda att i en framtid, i andra fall och inom ramen för flyktingkvoten, ta emot f.d. fångar från fånglägren nere i det forna Jugoslavien.

Fru talman! Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat en skrivelse med en redogörelse med anledning av FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 -- UNCED. Till skrivelsen har som bilaga fogats översättningar till svenska av de dokument som antogs i Rio de Janeiro, nämligen Agenda 21, dvs. handlingsprogrammet för det fortsatta arbetet med miljö och utvecklingsfrågorna. Därutöver vill jag hänvisa till den rapport från konferensen som Utrikesdepartementet upprättat och publicerat för ett par dagar sedan och tillställt riksdagens ledamöter. För egen del vill jag här i kammaren särskilt framhålla följande punkter i regeringens skrivelse om UNCED. Låt mig först slå fast att UNCED måste ses som en framgång. Den innebär ett viktigt steg för att nationellt och internationellt lösa världens miljöoch utvecklingsproblem. Genom Riodeklarationen har de deltagande länderna åtagit sig att långsiktigt sträva mot en hållbar utveckling. En utveckling som äger rum inom ramen för ekosystemens bärighet har därmed för första gången angetts som ett mellanstatligt erkänt långsiktigt mål för världssamfundet. Sverige eftersträvade en handlingsinriktad konferens, med konkreta åtaganden av och rekommendationer till regeringar och internationella organisationer. Regeringen konstaterar med tillfredsställelse att flertalet förhandlingsmål i den delen har blivit väl tillgodosedda, bl.a. genom beslutet om Agenda 21, vilken ger riktlinjer och rekommendationer för åtgärder med sikte på hållbar utveckling inom praktiskt taget alla samhällsområden. Det måste också anses som en framgång att konventionerna om klimat och biologisk mångfald kunde undertecknas i Rio de Janeiro och av en överväldigande majoritet av världens länder. Klimatkonventionen borde enligt svensk mening ha varit mer preciserad i fråga om tidsgränser för åtaganden om reduktion av utsläpp av växthusgaser. Av särskild vikt är dock de möjligheter till kostnadseffektiva åtgärder och samordnade miljöåtaganden mellan länder som konventionen innehåller. Konventionen om biologisk mångfald, som ej undertecknades av USA, uppfyller i huvudsak de svenska förhandlingsmålen. Sverige undertecknade båda konventionerna den 8 Skogsprinciperna utgör en god grund för framtida förhandlingar med inriktning på ett mer bindande globalt skogsinstrument. Åtgärder för att bekämpa den utbredda fattigdomen i u-länderna utgjorde ett prioriterat område bland de svenska förhandlingsmålen. Avsnittet om fattigdom i Agenda 21 har fått en utformning som väl ansluter till svensk biståndspolitik. Sverige verkade aktivt för ett UNCED-beslut som innebär åtaganden från givarländer att öka det officiella biståndet till u-länderna för att uppfylla Något sådant beslut med tidsplaner fattades inte, men målet bekräftades vid Riokonferensen. Energirelaterade frågor har också varit prioriterade från svensk sida. Sverige har arbetat för att förnybara energikällor, energieffektivitet och transportfrågor skall uppmärksammas i arbetet på en hållbar utveckling. Enligt svensk uppfattning kunde texterna i Agenda 21 i dessa delar vara mera kraftfulla och tydliga. Riodeklarationen kan enligt regeringens mening väntas få stor betydelse i det fortsatta internationella samarbetet på miljö och utvecklingsområdet. Slutligen skall nämnas att Sverige aktivt har drivit frågan om militära aktiviteter och miljöansvar, dock utan större framgång. Konferensens beslut skall ses som början på en långsiktig process mot en miljömässigt hållbar utveckling. Genomförandet av åtgärder inom ramen för Agenda 21 måste i huvudsak äga rum i de enskilda länderna med tyngdpunkt i insatser på det lokala planet. En övergång till hållbar utveckling måste i framtiden genomsyra och prägla alla delar av samhället och vara vägledande vid utformningen av ländernas politik inom olika sektorer. Sektorsansvaret för en hållbar utveckling bekräftas och förstärks av UNCED-besluten. Det är viktigt att vi nu tar oss an utmaningen från Rio. Sedan Agenda 21 nu översatts till svenska är det möjligt att inleda en bred diskussion och analys av hur handlingsprogrammet skall genomföras i Sverige. Detta arbete måste omfatta alla samhällsgrupper och sektorer, bl.a. kommuner, organisationer, de areella näringarna, industrin, transportområdet, fackföreningar, handel, osv. Det är vidare angeläget att andra grupper i samhället, såsom ungdom, folkrörelser och det vetenskapliga samfundet, engagerar sig i förverkligandet av UNCED-besluten. Utbildningsinsatser på alla nivåer är särskilt angelägna. Väsentliga inslag i både Riodeklarationen och Agenda 21 lyfter fram behovet av ändrade produktions och konsumtionsmönster samt därmed förknippade ändringar i livsstilar, främst i de utvecklade länderna i syfte att minska miljöbelastningen och effektivisera resursanvändningen. I Riodeklarationen understryks nödvändigheten av demokratiskt fattade beslut och att olika befolkningsgruppers erfarenheter tas till vara. Ett väl utvecklat samrådsförfarande är därför angeläget. Ett brett samråd, inbegripande en remiss av Agenda 21, planeras. Remissen och övrig genomgång avses ge underlag för en mer samlad bedömning av åtgärdsbehovet. Regeringen avser att återkomma med en redovisning till 1993/94 års riksdag om hur det svenska uppföljningsarbetet fortskrider och med förslag till erforderliga åtgärder. Låt mig nu peka på några centrala inslag i de åtgärder som kommer att bli aktuella under den närmaste framtiden. För det första: Kretsloppsanpassning. Agenda 21 innehåller ett stort antal rekommendationer som är av betydelse för ett resurshusshållande och därmed ett mer kretsloppsanpassat samhället. I Agenda 21 slås vidare fast att ett särskilt nationellt program för effektiv återanvändning och återvinning skall vara upprättat senast till år 2000 i de industrialiserade länderna. Med de riktlinjer och förslag till åtgärder som regeringen avser att återkomma till senare i en särskild proposition om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling tas ett steg närmare en hållbar utveckling med fungerande kretslopp och resurshushållning inom olika samhällssektorer. Vi kommer därmed också närmare målet att konkret förverkliga det som Sverige i den delen har åtagit sig genom Agenda 21. För det andra: Klimatkonventionen. Regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition i klimatfrågan under år 1993 med förslag om ratifikation av klimatkonventionen och riktlinjer för det fortsatta klimatarbetet nationellt. Statens naturvårdsverk har i uppdrag att senast den 30 oktober i år redovisa en fördjupad analys av åtgärder mot klimatförändringar. För det tredje: Naturvård och biologisk mångfald. Regeringen bereder nu de frågor som aktualiseras vid en ratificering av konventionen om biologisk mångfald, med sikte på en proposition redan under innevarande riksmöte. I propositionen kommer ratificeringen av konventionen om biologisk mångfald att tas upp. Vidare kommer frågor i anslutning till tillämpningen av konventionen att behandlas, t.ex. genomförandet av en landstudie om biologisk mångfald. Vidare kommer det att redovisas hur de under år 1991 införda förändringarna i naturvårdslagen rörande biotopskydd och skärpta bestämmelser om markavvattning skall tillämpas. För det fjärde: Ekonomi och ekologi. I Agenda 21 läggs stor vikt vid ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljö och utvecklingspolitik. Onödiga regleringar och statlig inblanding, som leder till störningar i marknadsekonomin bör undvikas. publicerades i mars och behandlade bl.a. miljöpolitikens medel och effektivitet. Sverige använder redan i dag ekonomiska styrmedel i betydande utsträckning. Regeringen har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att under de kommande fem åren utveckla metoder och modeller för att redovisa de viktigaste sambanden mellan miljö och ekonomi samt att ansvara för forskning och utveckling kring monetära miljöräkenskaper som komplement till nationalräkenskaperna. För det femte: Uppföljning i kommuner. Kommunerna kommer att få centrala uppgifter i genomförandet av Agenda 21 i Sverige. I Agenda 21 bör utarbetas till år 1996. Enligt regeringens bedömning blir det en viktig politisk uppgift och en utmaning för kommunerna att i samverkan med lokala organisationer och i samråd med medborgarna omvandla den globala Jag avser att inbjuda företrädare för kommunerna till en överläggning om kommunernas roll och ansvar i genomförandet av Agenda 21 på det lokala planet. För det sjätte: Internationell uppföljning. Uppmärksamheten knyts i första hand till FN:s nu pågående 47:e generalförsamling och det beslut som skall fattas om att upprätta en kommission för hållbar utveckling. Även uppföljningen i övrigt är viktig. Inte minst från svensk sida har vi under hela UNCED-processen betonat att uppföljningen också måste ske decentraliserat i FN-systemet, t.ex. inom de regionala ekonomiska kommissionerna, FN:s fackorgan och andra internationella organisationer. Sverige deltar aktivt i generalförsamlingens diskussioner om bl.a. de institutionella frågorna. Vi söker effektiva och pragmatiska lösningar som är förenliga med de förslag till effektivisering av FN:s operativa verksamhet på det ekonomiska området, som ingår i det nordiska FN-projektet. Jag kommer inom kort att delta i plenardiskussionen i generalförsamlingen där UNCED står på dagordningen. Med riksdagens behandling av UNCED-frågorna har grunden lagts för den vidare debatt och diskussion som erfordras för att förankra och förverkliga UNCED-besluten i det svenska samhället. Därmed har också utmaningen från Rio antagits och processen att förverkliga uppdragen från Rio inletts. Jag välkomnar synpunkter och förslag om hur denna process skall bli så framgångsrik som möjligt.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för denna redovisning. Jag tror att många med mig tycker att det är mycket bra att den kommer så snabbt efter Riokonferensen och att den ger oss möjlighet att snabbt börja omsätta konferensens resultat i handling. Miljöministern sade att konferensen var en framgång. Man kan kanske ha litet delade meningar om hur pass omfattande den framgången är. Miljöministern sade också att vi från Sverige när det gäller klimatkonventionen hade önskat oss mer konkreta åtaganden. Jag tror att en allmän bedömning som man kan göra är att klimatkonventionen blev mycket svag. Det saknas preciserade åtaganden när det gäller reduktion av koldioxidutsläpp. Jag undrar om miljöministern delar min uppfattning, att det är mycket angeläget att i det internationella samarbetet driva de frågorna vidare, och vilken strategi regeringen i så fall har för ett sådant arbete. Jag tror att bedömningen vid Riokonferensen var att USA och oljeproducerande länder i samband med klimatfrågorna hade en mycket tillbakahållande funktion och bromsade utvecklingen. Därför blir det särskilt viktigt att i förhållande till de motkrafterna formulera en politik. Jag skulle gärna vilja att miljöministern redogjorde något för hur regeringen vill försöka vara med och driva på de internationella processerna när det gäller de framsteg som måste göras för att vi skall kunna hantera de här enorma problemen.
Fru talman! Framgång är ju alltid något relativt. Men det råder inget tvivel om att den här konferensen blev ett uttryck för vad ett samlat världssamfund anser vara viktigt just nu. Markeringen av en uthållig utveckling är viktig. Det rör sig inte bara om ett slagord, utan det handlar faktiskt om mycket konkreta saker när målsättningen skall genomföras. Det som är viktigt att ta fasta på är, vilket står att läsa om i den svenska översättningen, den mångfald av ambitioner, krav, som återfinns i Agenda 21 -- som alltså är ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det finns anledning att samtidigt vara uppmärksam på att reglerna i det internationella arbetet tenderar att bli mer administrativa, laginriktade, än de egentligen skulle behöva vara om vi hade ett mera ekonomiskt fungerande samarbete i världen -- dvs. ekonomiska styrmedel som fungerade också över gränserna. Där finns det naturligtvis en obalans i förhållande till den strävan och det regelsystem som vi i Sverige, i varje fall delvis, har. Därför är det viktigt att man driver på för att åstadkomma internationella överenskommelser också på det ekonomiska området. Men det är ett långsiktigt arbete. I den delen tycker jag att konferensen inte var någon framgång. Inte heller EG kunde förenas, som ni kommer ihåg, kring en gemensam linje när det gäller t.ex. koldioxidbeskattningen. I anknytning till arbetet i Rio redovisas de två konventioner som jag nämnde, dvs. konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen. När det gäller konventionen om den biologiska mångfalden råder det inget tvivel om att denna är en framgång för de svenska strävandena. Mycket av innehållet i den konventionen är framdrivet av bl.a. Sverige. Vi har haft internationella konferenser, och jag har så att säga levererat ytterligare studier i samband med det förberedande arbetet med konventionen när det gäller UNEP i Nairobi. Vi har hela tiden agerat aktivt, och jag tycker att vi har lyckats på den punkten. Däremot lämnar klimatkonventionen, som Annika Åhnberg mycket riktigt påpekar, en hel del övrigt att önska. Det var nog ett samfällt intryck i Rio att USA utgjorde en bromskloss i sammanhanget. Men man skall heller inte förneka, som jag sagt, att också EG hade problem när det gällde att åstadkomma ett gemensamt uppträdande. Det som kan, och skall, göras är naturligtvis att man verkar i klimatkonventionens anda -- dvs. att man erkänner att koldioxidproblematiken är ett internationellt, globalt, miljöproblem och att man ser till att det tacklas nationellt och även internationellt genom samverkan mellan de länder som har en någorlunda gemensam syn. Men det skall vara så att säga inom ramen för förberedelserna av klimatkonventionen. Det finns sådana uttalanden som ger möjlighet att agera långt innan konventionen formellt träder i kraft. Där skall Sverige vara pådrivande. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi själva på hemmaplan förnyar vår klimatstrategi. Det är därför som vi planerar en proposition på det området till våren 1993.

Fru talman! Även jag tackar för en intressant redovisning. Jag uppskattar också regeringens strävan att man från svensk sida snabbt försöker att komma i gång med förverkligandet av intentionerna bakom de aktuella dokumenten från Jag förstår att miljöministern inte kan svara på ett antal detaljfrågor på det här stadiet. Som framgick av min redovisning skall ju handlingar sändas ut på remiss osv. Jag skulle ändå vilja ställa två frågor om områden där jag efterlyser miljöministerns synpunkter: Först och främst: Hur kommer de här dokumenten enligt miljöministerns uppfattning att påverka den svenska energipolitiken? Vidare, och den här frågan hänger samman med det som miljöministern nämnde i redovisningen om den bredd som vi i Sverige måste ha när det gäller förverkligandet av det här och samarbetet med organisationer, folkrörelser, olika nivåer i samhället osv. Miljöministern nämnde i det sammanhanget kommunerna. Min fråga blir således: Hur ser miljöministern på kommunernas roll när det gäller uppföljningen av Riodokumenten?
Fru talman! Jag vill bekräfta att Agenda 21 sänds ut på remiss, och det gäller naturligtvis också på kommunnivå. Samtidigt vill jag inbjuda kommunerna till överläggningar. Som jag nämnde inledningsvis står det i Agenda 21 att man skall presentera lokala handlingsprogram per 1996 -- inget hindrar att det görs tidigare. Många kommuner i Sverige har ju den inriktningen. Jag kan nämna särskilt den grupp av s.k. ekokommuner som finns och som alltså redan arbetar med den här inriktningen. Jag hoppas naturligtvis att kommunerna tar tillfället i akt och tillför ytterligare en dimension när det gäller det arbete som redan i dag pågår. Det gäller att visa att Sverige som ett priviligerat land har förmåga att bland de många människorna förankra en uthållig utveckling. Demokratisituationen, demokratiförutsättningarna, i vårt land är ju bättre än som är fallet på de allra flesta håll. Därför har vi större möjligheter än andra att mobilisera den kraft som det är fråga om när man arbetar tillsammans med många människor. Naturligtvis skall kommunerna själva inom ramen för sin självständighet prioritera. Jag tror att Agenda 21 ger en god ram, bra förutsättningar, för diskussioner, med utgångspunkt i ett internationellt dokument, om vad man själv har gjort så här långt och vad som återstår att göra. Jag skall inte komma med många pekpinnar på det området. Jag bara betonar ansvaret både för folkbildningen och för att människor mobiliseras i det här viktiga arbetet. Det är klart att vi tillsammans får överväga hur höga ambitionerna kan vara. Vi får ju inte dra på oss kostnader som vi inte kan hantera. Också de ekonomiska frågorna kommer, antar jag, att aktualiseras från kommunernas sida. Delvis är de frågorna, som sagt, redan aktualiserade genom ekokommunerna, som får statligt stöd. Elving Andersson frågade hur det här påverkar energipolitiken. En av de saker som vi har varit mest missnöjda med är ju att vi inte har lyckats tillskapa ett permanent internationellt organ för att världen över driva på utvecklingen mot förnybar energi. Inte minst gäller det utvecklingsländerna. Vi har inte gett upp på den punkten. Jag kommer att använda den rapport som professor Thomas B. Johansson har tagit fram på FN:s uppdrag för att lansera denna i samband med generalförsamlingen i höst i syfte att driva på den internationella utvecklingen på det här området. Men det är en ganska trög verklighet som vi där har att arbeta med. Ett av de svåra problemen i Rio var faktiskt just den broms som en del av oljestaterna utgjorde i arbetet. Det handlar naturligtvis om att slå vakt om sina egna, låt mig säga, komparativa fördelar -- och det är lätt att förstå. Men därifrån och fram till ett förhindrande av en utveckling som är nödvändig för alla är steget långt. Vår egen energipolitiska utveckling stämmer i huvudsak överens med de uttalanden som har gjorts i Rio. Det gäller helt enkelt att förstärka den inriktningen. Det betyder att det är nödvändigt att satsa mera på förnybar energi. Det gäller att visa att detta är möjligt och, inte minst, att visa på den teknikutveckling som andra sedan har betydande nytta av. I det sammanhanget kan Sverige vara en föregångare och även vara pådrivande. Det finns således ett direkt samband mellan vårt nationella agerande och det internationella agerande som jag tidigare nämnde.

Fru talman! Miljöministern sade att det skulle bli en bred analys av handlingsprogrammen från Rio och att olika grupper skulle få delta. Jag tycker att det låter mycket bra. Jag vill gärna harangera departementet och miljövårdsberedningen för den fina insatsen i den gröna skriften om en svensk handlingsplan inför 2000-talet. Det är ett mycket värdefullt och öppet arbete som är nerlagt där. Vad jag förstår, jag hoppas det i alla fall, får hela riksdagen ta del av det. Det kan säkert gynna debatten om uppföljningen. Socialdemokraterna motionerade i januari om att vi önskade en mycket bred uppföljning. Vi talade om en kommission, vi kan gärna kalla det för en grön kommission, som skulle bestå av politiker, näringslivsrepresentanter, fackliga representanter, folkrörelserna, miljörörelsen osv. Den skulle kunna medverka i en samlad nationell aktion för att följa upp Riomötet och för att lyfta fram miljöfrågorna i debatten och genomförandet här i Vi hade en informationsstund i maj månad då jag frågade miljöministern hur han såg på en sådan lösning. Svaret var inte avvisande, snarare sökande. Nu hörde jag ingen kommentar till det här förslaget i miljöministerns anförande. Jag undrar om det finns några planer på en sådan samlad aktion. Den kan ligga väl i linje med det samarbete som sker i övrigt i politiken just nu i Sverige. Vi borde kunna få en nationell samling kring miljöfrågorna efter Rio. Det kan förslagsvis ske i en grön kommission. Jag har också en andra fråga. Den berör kretsloppspropositionen. I den allmänpolitiska debatten hävdade en av regeringens politiskt sakkunniga från miljödepartementet att det skulle bli en mycket konkret proposition. Nu säger miljöministern, om jag inte hörde fel, att det enbart är fråga om riktlinjer. Då undrar jag om det är fråga om konkreta riktlinjer.

Fru talman! Jag vill också tacka miljöministern för den här redogörelsen. Miljöministern talade bl.a. om ändrade konsumtions och produktionsmönster. Jag delar den uppfattningen, samtidigt som jag inser hur oerhört svår en sådan förändring är. En grön tråd genom hela Riokonferensen är detta med bärkraftig utveckling. Det fordrar bl.a. ett förändrat konsumtions och produktionsmönster. Men det fordrar också ett annat sätt att räkna, och miljöministern var inne på det. Under den socialdemokratiska regeringen tillsattes en utredning som nu är klar, nämligen Räkna med miljön. Den har varit ute på remiss. Remissinstanserna gav den nästan fullständigt stöd för de åtgärder som föreslogs. Vi hade hoppats att regeringen skulle ha utvecklat dessa tankar i kompletteringspropositionen i våras, men så blev inte fallet. Vi socialdemokrater skrev då i olika motioner att vi ville att regeringen skulle återkomma med förslag om t.ex. miljöindex, miljöindikatorer och miljöräkenskaper. Miljöministern tog upp detta litet grand i sin redogörelse nu. Det här är särskilt angeläget om vi i Sverige vill påverka dessa saker inom FN, OECD, EG och Nordiska ministerrådet. Såvitt jag kunde förstå, hänvisade miljöministern till Konjunkturinstitutet. Jag måste fråga om jag förstod saken rätt. Skulle de arbeta i fem år med att utreda detta? Menar miljöministern att det kommer att dröja fem år innan vi får en debatt om miljöräkenskaper i Sveriges riksdag?
Fru talman! Nej, det menar jag inte. De har ett uppdrag, och det har även Statiska centralbyrån, på områdena nationalräkenskaper och BNP beräkningar. Margareta Winberg vet lika bra som jag att detta är en viktig del också i ett internationellt sammanhang. OECD har hållit på med detta sedan 60-talet och ändå inte kommit särskilt långt. Det beror naturligtvis på hur ambitiös man är. Men detta sätt att dela ut uppdrag innebär att vi successivt kommer att ''tappa av'' dem deras resultat. Men det kommer att vara en vid tidsram, eftersom det är ett mycket ambitiöst arbete.

Fru talman! Min fråga gäller miljöbiståndet. Fattigdomen är ju den huvudsakliga orsaken till miljöförstöringen i u-länderna. De har inte ekonomiska och tekniska resurser att vidta de åtgärder som skulle behövas. Man har räknat ut att det behövs en resursöverföring på 750 miljarder kronor per år till u-världen för att komma til rätta med de värsta miljöförstörande förhållandena. U-länderna är ju mycket djupt skuldsatta, och penningflödet går från de fattiga länderna till de rika. Man brukar säga att för varje krona som investeras eller lånas till u-länderna får vi två tillbaka. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av att vi i Sverige tänker minska biståndet till u-länderna, vilket jag beklagar, undrar jag hur regeringen har tänkt utforma miljöbiståndet, med tanke på att även u-länderna skall kunna uppfylla sin del i

Fru talman! Det var en intressant redovisning. Jag är också glad över att miljöministern i redovisningen rättade till den fadäs som statsministern gjorde sig skyldig till i regeringsförklaringen, då han sade: ''Sverige kommer att aktivt följa upp de beslut som fattades vid FN:s miljökonferens.'' Jag har tidigare påpekat att det var en konferens om miljö och utveckling. Statsministern tappade alltså bort det andra ledet i konferensen. Det har miljöministern på ett fördelaktigt sätt pekat på både i sin redovisning i dag och i svar på frågor. Detta noterar jag med tacksamhet. Svenska folkrörelser slöt sig inför Riokonferensen samman i en rådgivande kommitté, som fick namnet Miljö och utveckling 92, för att på olika sätt fungera som påtryckare. Om man lyckades med det eller inte får andra bedöma. Oavsett vilken uppfattning vi har om resultatet av Riokonferensen, vet vi att det viktiga arbetet är det som återstår, nämligen att göra Riokonferensens beslut till konkreta resultat.
Fru talman! Jag tycker inte man skall göra alltför stor sak av det faktum att ett ord ibland tappas här och där. Det händer de bästa. Det är emellertid viktigt att betona att hela Riokonferensmaterialet handlar om miljö och utveckling. Ett av de grundläggande resultaten av konferensen är egentligen att man så tydligt i olika sammanhang erkänner det stora hinder som fattigdom utgör för att man skall kunna ta hand om miljön. Man kan inte begära att den som inte har bröd för dagen skall ta hand om miljön på det sätt som man kan kräva av oss. Det är därför vi har ett speciellt ansvar, och det kan inte nog betonas. Min uppfattning i fråga om folkrörelserna är att de skall bygga på ett decentraliserat sätt att arbeta, dvs. att arbetet i folkrörelserna skall förankras så långt det är möjligt och vara så spritt som möjligt. Regering och riksdag beviljar ju årligen medel för folkrörelserna för den verksamhet som de själva väljer att ägna sig åt. Man kan ju säga att det är självklart att staten skall göra det jobbet, att det är vi som skall bekosta arbetet och ställa medel till förfogande för alla som vill ha sådana, t.ex. studieorganisationerna och Folkbildningssverige i allmänhet. Det är ju ett viktigt första steg. När man svarar på remisserna får man naturligtvis själv tala om vad man vill göra med materialet; det skall inte komma några pekpinnar från annat håll. Därefter får vi ta ställning till om det kommer några krav i samband med detta arbete. Jag hoppas att det här skall upplevas som så viktigt att det blir en integrerad del av folkrörelsernas normala arbete. Till detta har folkrörelserna vårt stöd. I en ekonomiskt kärv situation går jag inte längre än så.

Herr talman! Jag vill tacka Bengt Westerberg för svaret på min fråga. Jag kan konstatera att Bengt Westerberg har ett hårt liv. Han har vid flera tillfällen fått svara på frågor som ställts till andra ministrar i regeringen som de har valt att inte svara på. Det är bra att det av svaret framgår den vikt som Sverige lägger vid barnkonventionen och att den sprids och diskuteras vid en rad olika evenemang och kommer ut på bred basis. Det ser jag som oerhört betydelsefullt. Det är också bra att Sverige i FN-rapporten tagit upp en del brister. Men jag anser att det inte framgår tillräckligt klart i svaret att man i departementets svar till FN om barnkonventionen tydligt visar på brister bl.a. när det gäller flyktingbarn. De olika exempel som här framhålls talar inte emot det faktum att det i detta fall, som jag tycker har principiell betydelse, framstår som att Sverige bryter mot barnkonventionen. I svaret framhålls hur andra myndigheter, exempelvis domstolar, skall ta del av de olika bestämmelser som följer av barnkonventionen och att de skall ha ett förhållningssätt med barnperspektiv. Jag undrar då naturligtvis hur det förhåller sig med Invandrarverket, som är den myndighet som är berörd i detta fall. Jag har klart uppfattat -- och jag tycker att det finns ett visst instämmande i Bengt Westerbergs svar -- att Invandrarverket i detta fall har frångått barnkonventionen och det Sverige undertecknat. Delar Bengt Westerberg min uppfattning att man hos Invandrarverket inte har följt barnkonventionen när man i detta fall inte avvaktat en adoptionsansökan?

Herr talman! Jag begär naturligtvis inte att socialministern skall uttala sig om ett enskilt fall och gå in på detaljer. Däremot menar jag att detta enskilda fall reser principiella frågeställningar om de regler som vi måste iaktta om vi som nation vill leva upp till barnkonventionen. Eftersom tiden är knapp för en diskussion här i kammaren, och eftersom det inte är meningsfullt att diskutera hur det exakt står till i enskilda fall, tänkte jag skicka med Bengt Westerberg en video från Västnytt, som har skildrat just detta enskilda fall. Det går säkert bra också för andra intresserade att låna den från Västnytt. Jag hoppas att Bengt Westerberg får tillfälle att studera den i enskildhet eller tillsammans med andra intresserade, och han får gärna återkomma till detta fall, där jag anser att Invandrarverkets agerande klart strider mot barnkonventionen.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat mig vad jag avser att göra för att handläggningstiderna för bilstöd skall kunna förkortas. Av Riksförsäkringsverkets senaste uppföljningsrapport, som nyligen har överlämnats till regeringen, framgår att tiden från det att ansökan om bilstöd kom in till försäkringskassan till dess beslut om rätt till bilstöd expedierats uppgår till i genomsnitt fyra och en halv månad. Det finns bland dessa ärenden sådana som har klarats av på kortare tid än en månad, men det finns även ett fåtal ärenden som tagit längre tid än ett år. Jag delar Sonja Rembos uppfattning att alltför långa handläggningstider kan vålla stora bekymmer för dem som berörs. Jag har dock inte från handikapporganisationerna eller enskilda sökande hört att dessa tider generellt sett skulle vara något problem. Enligt uppgift från Riksförsäkringsverket har försäkringskassornas handläggningstider för bilstöd inte ökat, men det förekommer vissa variationer mellan kassorna. Självfallet är det angeläget att de långa handläggningstider som i dag förekommer i en del fall kan kortas. Med hänsyn till vad jag har sagt om handläggningstider i bilstödsärenden i allmänhet ser jag dock inga skäl att nu vidta någon åtgärd i denna fråga. Jag kommer emellertid även i fortsättningen att följa tillämpningen av bilstödet.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag läser in en positiv ton i det, även om jag kanske tycker att det här finns anledning att göra någonting mer än att bara följa utvecklingen. Det är naturligtvis mycket bekymmersamt för de enskilda människor som får vänta mycket långa tider. Jag menar att redan en genomsnittstid på fyra och en halv månad börjar bli oacceptabelt lång. Det handlar om människor vilkas rörelsefrihet är begränsad och som skulle få en avsevärt ökad rörelsefrihet genom att få tillgång till en egen bil. Skall man till handläggningstiderna lägga den ibland långa tid som krävs för teknisk anpassning kan väntetiderna bli avsevärda. Det blir sannerligen inte billigare för kommunerna, som under tiden måste tillhandahålla färdtjänst. Min egen hemkommun hör till dem som dess värre har handläggningstider på åtta månader. Det besked de ger till handikappade som lämnar in ansökan är att handläggningstiden har ökat med två månader under detta år. Det är min uppfattning att detta är oacceptabelt långa tider. Att det sker en sådan förlängning under årets gång omöjliggör varje form av planering för de människor som berörs. Jag vill därför än en gång fråga socialministern om han inte anser att det mot denna bakgrund kanske finns anledning att ändå titta på de enskilda kommunernas sätt att handlägga dessa frågor.
Herr talman! Det är självfallet otillfredsställande om handläggningstiderna i en kommun ökar med två månader och nu är uppe i åtta månader. Jag utgår från att Riksförsäkringsverket vidtar åtgärder där detta förekommer. Jag vill dock hävda att fyra och en halv månad inte är en särskilt lång utredningstid. Det är fråga om rätt omfattande utredningar. När vi har försökt bedöma om utredningstiderna är rimliga eller inte, har vår slutsats varit att fyra och en halv månad i genomsnitt är ganska tillfredsställande. Däremot kan man naturligtvis vara missnöjd med ännu längre tider. Till följd av Sonja Rembos fråga bad jag några medarbetare på departementet att ringa dels till Riksförsäkringsverket, dels till avnämarorganisationerna, handikapporganisationerna, och fråga om handläggningstiderna, om det förekom klagomål och om det var stora problem. Jag har redovisat resultatet av denna lilla enkät i mitt svar. Vi är medvetna om att det i vissa kommuner och vid enskilda försäkringskassor förekommer att handläggningstiderna är för långa, och det är naturligtvis önskvärt att förkorta dem.
Herr talman! Tack för den kompletteringen. Handikappade har inte alltid starka företrädare, och de är ofta tålmodiga människor, som är vana att vänta på olika åtgärder. Jag sade fel förut; det är naturligtvis inte kommunerna som handlägger bilstödsfrågor, utan det är försäkringskassorna. Det är viktigt att markera, att även om försäkringskassorna befinner sig i en svår arbetssituation får detta inte gå ut över den grupp som behöver bilstöd för att få en egen bil och därmed ökad rörelsefrihet.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar. Jag delar Sonja Rembos uppfattning att handikappade ofta är och tvingas vara mycket tålmodiga. Däremot tycker jag inte att deras organisationer är dåliga företrädare eller att de inte hör av sig när någonting brister, utan de brukar vara ganska snabba att påtala sådant som är riktigt dåligt. Jag tror alltså inte att situationen generellt sett upplevs som dålig, men uppenbarligen finns det dåliga exempel, som vi har anledning att ta itu med.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om jag har förhört mig om intresse och möjligheter att ha finska socialarbetare stationerade i Stockholm. Många finska hemlösa i Stockholm lever under svåra sociala förhållanden. Frågan har behandlats i gruppen. Dessutom har regeringen i november 1991 beviljat socialtjänsten i Stockholm medel för att kartlägga vårdbehoven. Socialdepartementet i april i år. Av rapporten framgår att merparten av de finska hemlösa missbrukarna i Stockholm har vistats relativt länge i Sverige. I allmänhet rör det sig om personer med kroniska missbruksproblem. Undersökningen visar inget som tyder på att dessa skulle ha svårare att få vård än svenska missbrukare. Tvärtom visar den klientundersökning som genomförts inom ramen för studien att socialtjänsten hjälpt flertalet av de finska missbrukarna till vård på behandlingshem. Språksvårigheter kan dock medföra att de har svårare än svensktalande att fullt ut tillgodogöra sig den vård som ges. Vidare framgår att det som främst försvårat en social rehabilitering för gruppen finska missbrukare har varit deras brist på socialt nätverk i Sverige. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Sverige har givetvis också ett ansvar för att se till att de nordbor som vistas i landet får den vård som de behöver. Att stationera finska socialarbetare i Stockholm är, enligt de uppgifter jag har erhållit, inte aktuellt för dagen. Den nyligen genomförda undersökningen har dock initierat en diskussion inom Stockholms socialtjänst om hur samarbetet mellan Stockholm och Helsingfors skall fortlöpa, speciellt vad gäller invandringen av finska ungdomar. Frågan om de finska missbrukarnas situation kommer att behandlas vidare inom ramen för det svensk-finska samarbetet i SFINKS

Herr talman! Nils T Svensson har frågat näringsminister Per Westerberg om han är beredd att föreslå ändringar i lagen om aktiebolag så att uppgifter om verkställande direktörers förmåner redovisas i bolagens årsredovisningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om att lön och annan ersättning som under ett aktiebolags räkenskapsår utgått till styrelsen och verkställande direktören skall anges i bolagets förvaltningsberättelse. Tantiem och därmed jämställd ersättning skall då anges särskilt. Med tantiem menas en avtalad rörlig ersättning, t.ex. en viss andel i bolagets vinst. Förvaltningsberättelsen är en del av bolagets årsredovisning. När revisorerna har granskat årsredovisningen skall den sändas in till Patent och registreringsverket, där vem som helst kan få ta del av uppgifterna. Mitt svar på Nils T Svenssons fråga är alltså att all ersättning till verkställande direktörer redan i dag skall tas upp i bolagens offentliga årsredovisningar. Det gäller också ersättning i form av avgångsvederlag som utbetalats under räkenskapsåret. Men om det är så att Nils T Svensson i stället syftar på avtal om avgångsvederlag vid en eventuell uppsägning är det riktigt att det inte finns några särskilda bestämmelser om att sådana avtal skall omnämnas i årsredovisningen. Enligt aktiebolagslagen skall emellertid upplysning lämnas om alla för bedömningen av bolagets ställning viktiga förhållanden. Det är alltså tänkbart att det kan finnas en redovisningsskyldighet beträffande innehållet i avtal om avgångsvederlag i särskilda fall. Det finns en utredning tillsatt som har i uppgift att föreslå hur redovisningslagstiftningen skall moderniseras och anpassas till vad som gäller internationellt, inte minst inom EG. Den fråga som Nils T Svensson tar upp torde få övervägas inom ramen för den utredningen, bl.a. mot bakgrund av den syn på frågan som finns i andra länder. Utredningen avser att redan nästa år lägga fram resultatet av sitt arbete. Jag anser att man bör avvakta det och är därför inte beredd att nu föreslå några lagändringar rörande denna fråga.

Herr talman! Vi talar nu om redovisningslagstiftningen. Syftet med den och med företagens offentliga årsredovisning är att det skall gå att få en rättvisande bild av företagens ekonomiska situation. Självfallet påverkar löner och annan ersättning till verkställande direktörer och till företagsledning i övrigt resultatet i rörelsen och bör därför också redovisas. Det förhåller sig faktiskt annorlunda när det gäller avtal om vederlag vid en eventuell uppsägning någon gång i framtiden. Sådana avtal i sig påverkar knappast bedömningen av företagens ekonomiska ställning, åtminstone inte när det gäller större företag. Nils T Svensson tar upp frågan om förtroendet för företagen. Jag tror nog att både aktieägare och allmänhet är mer intresserade av hur företagets ekonomiska ställning är och mindre intresserade av hur eventuella uppsägningsavtal utformas. Till detta vill jag gärna tillägga -- precis som statsrådet Bo Lundgren sade i en liknande fråga -- att vi från regeringens sida ser med stor oro på de avtal som har träffats. Jag förstår att det är dem som Nils T Svensson har i tankarna. I förlängningen av detta resonemang ligger naturligtvis att det är, om inte vår ambition, i varje fall vår allmänna inriktning att det inte skall träffas avtal i den storleksordning som det nu har gjorts.

Herr talman! Jag är ganska väl påläst. Vad vi i första hand har studerat är EG:s fjärde bolagsrättsdirektiv, som innehåller en hel del regler om redovisningen av företagsledningens förmåner. Precis som jag emellertid sade i mitt svar redovisas löner och annan ersättning redan i dag. EG:s bolagsrättsdirektiv är faktiskt strängare på några punkter än de svenska reglerna, exempelvis när det gäller pensionsförmåner, som Nils T Svensson tar upp -- visserligen med hänvisning till USA. Å andra sidan innehåller direktivet även en s.k. förfångsregel, som jag inte skulle ställa mig främmande inför att återfinna även i USA. Den gör det möjligt att i årsredovisningen utelämna uppgiften om storleken av en utbetald lön och pension, om uppgiften skulle innebära att lönen för en viss person i företagsledningen avslöjas. Detta visar att man har litet olika regler utomlands, och att vi bör studera såväl de positiva som de negativa sidorna av reglerna.

Herr talman! Jag ställde en relativt kort fråga till statsrådet, och jag har fått ett relativt kort svar. Jag tackar för svaret. Det finns två utgångspunkter för min fråga. Det gäller dels vilka överväganden som görs inom regeringskansliet rent allmänt i denna fråga, dels de överväganden som man kan tänkas behöva göra med anledning av EES-avtalet och en eventuell framtida anslutning till EG. Jag har fått ett svar som i princip innebär att statsrådet hänvisar till de två utredningar som arbetar med dessa frågor. Det talas i svaret om vissa begränsningar. Jag skulle vilja att statsrådet preciserade vilka begränsningar det rör sig om och när det är tänkt att de skall träda i kraft.
Herr talman! Upplysningsvis kan jag säga att SPAR-nämndens förslag bl.a. innebär att bara uppgifter om namn, adress, personnummer och folkbokföringsort skall kunna lämnas ut vid utdrag ur SPAR-registret.

Herr talman! Då vill jag fråga om EES-avtalet kommer att få någon betydelse för SPAR-registret. EES-avtalet skall ju förhoppningsvis träda i kraft redan den 1 januari. Finns det i det avtalet någonting som påverkar denna typ av register, eller är det bara en EG-anslutning och de EG-direktiv som finns på detta område som kan påverka registrets användning?
Herr talman! Såvitt jag vet finns inget i EES-avtalet som påverkar registrets användning. Däremot innebär det nya förslaget till EG-direktiv om integritetsskydd på dataområdet att användningen påverkas. Samtidigt vill jag framhålla att direktivet, trots vissa tidningsuppgifter, fortfarande bara är ett förslag.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att Sverige icke längre klassificerar Finland som ett rabiessmittat land, med tanke på att inga nya fall av rabies i Finland kunnat konstateras under de senaste åren. Frågor om smittskydd vid införsel av levande djur och vissa andra varor regleras genom veterinära införselkungörelsen. Syftet med författningen är ''att förebygga att djursjukdomar som är smittsamma eller kan nedärvas, kommer in i landet och får ytterligare spridning här, genom införsel av djur och vissa andra varor''. I kungörelsen sägs vidare att Statens jordbruksverk får, för att syftet med kungörelsen skall uppnås, ställa krav på tillstånd vid införsel av bl.a. levande djur och att tillstånden får förenas med villkor. Det ankommer således på Jordbruksverket att avgöra vilka villkor som är nödvändiga vid införsel av levande djur. Enligt vad jag har erfarit från Jordbruksverket är karantänsförvaring i fyra månader ett av verkets villkor för att man skall få föra in hund eller katt från länder där rabies förekommer eller från länder som vaccinerar mot rabies eller tillåter införsel av vaccinerade hundar och katter utan karantänsförvaring.

Jag förutsätter att Jordbruksverket vidtar de åtgärder som ny forskning och förändrad syn på rabies leder till med beaktande av de målsättningar som anges i den veterinära införselkungörelsen. Jag avser för närvarande inte att ta initiativ till någon annan hantering av frågan.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Jag beklagar att statsrådet inte är beredd att ta några som helst initiativ i denna fråga. Statsrådet hade i alla fall kunnat bemöda sig om att efterhöra om Jordbruksverket har för avsikt att inom den närmaste tiden pröva huruvida dessa bestämmelser skall behållas. Det har han tyvärr inte gjort. Jag är rädd för att Jordbruksverket kan ha glömt denna fråga. Den ligger kanske i någon byrålåda. Det har ju inte inträffat några som helst fall de senaste fyra åren. Nu är det på tiden att man prövar huruvida bestämmelsen skall behållas eller inte.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att Jordbruksverket följer denna debatt. Den har varit aktuell i kammaren vid ett par tillfällen under det senaste året. Jag har stor förståelse för de synpunkter som har framförts av flera av kammarens ledamöter. Men denna sjukdom är mycket allvarlig. Om den inte stoppas leder den till döden, en plågsam död för både människor och djur som drabbas. Därför måste vi vara försiktiga. Vi har haft rabiesfritt i Sverige under mycket lång tid -- över 100 år. Finland har inte varit fritt från rabies under någon lång tid. Finland har också en lång landgräns mot områden där rabies förekommer. Ett annat problem är vaccineringen. Den skyddar visserligen effektivt, men det är inte alltid som de vaccinerade djuren bildar antikroppar. Därmed kan de utsättas för smitta. Det är möjligt att man med forskningens hjälp kommer fram till säkrare testmetoder för att konstatera om ett vaccin har gett tillfredsställande skydd. Vi vet inte i dag när denna metod kan vara tillräckligt utprövad. Förhoppningen är att vi skall kunna få rapporter så att vi kan kontrollera och därmed liberalisera denna hantering.

Herr talman! Låt mig då vädja till statsrådet att han tar med sig den här frågan nästa gång han träffar representanter för Jordbruksverket och påminner dem om att denna fråga är mycket aktuell just nu där uppe. Jag skulle vara tacksam om han ville göra det.

Herr talman! Berit Andnor har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att ge jämställdheten i arbetslivet ökad uppmärksamhet. Frågan ställs mot bakgrund av formuleringen i regeringsförklaringen om att jämställdhet i arbetslivet är ett centralt mål som kräver ökad uppmärksamhet när arbetslösheten växer. Svaret på frågan har utarbetats tillsammans med arbetsmarknadsministern. Jämställdhet i arbetslivet är en viktig fråga att driva, oavsett konjunkturläge. Vi måste ständigt arbeta för att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet och för att underlätta för både kvinnor och män att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Den nya jämställdhetslagen är ett viktigt instrument i detta arbete, med de krav den ställer på jämställdhetsplaner och andra viktiga åtgärder. Här har inte minst arbetsmarknadens parter ett stort ansvar. Låt mig helt kort redogöra för några insatser som har hög aktualitet inom regeringen: - Utredningen om löneskillnader mellan män och kvinnor lägger fram sitt betänkande vid årsskiftet. SCB presenterade på regeringens uppdrag i förra veckan en studie om hur kvinnor och män fördelar sin tid mellan betalt och obetalt arbete. En arbetsgrupp om papporna, barnen och arbetslivet tillsattes inom mitt departement för ett par veckor sedan. En SCB-studie om chefer har nyligen visat att det finns ett rekryteringsunderlag av kompetenta kvinnor i gruppen närmast under cheferna och att det går att vara chef på deltid. SCB kommer att få fortsatt uppdrag att också studera eventuella löneskillnader mellan de kvinnliga och manliga cheferna. NUTEK kommer att i dagarna på regeringens uppdrag lägga fram ett program för att främja kvinnors företagande i det regionalpolitiska stödområdet. Socialdepartementet kommer inom kort att publicera en rapport om hinder och förutsättningar för alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorg. Kvinnors arbetsmiljö och kvinnors hälsa uppmärksammas genom såväl forskning som utvecklingsarbete; exempelvis har Arbetarskyddsstyrelsen nu kvinnors arbetsmiljö som prioriterat område. Jag har nyligen inbjudit arbetsmarknadens parter att söka projektmedel för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna. 2 miljoner kronor har avsatts för detta ändamål. Invandrarkvinnornas levnads och arbetsförhållanden har nyligen beskrivits i en rapport från Statens invandrarverk, och den kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. Ungdomsministern förbereder ett initiativ om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter, där de unga kvinnornas situation på arbetsmarknaden särskilt kommer att belysas. Arbetsmarknadsdepartementet har initierat en forskarrapport om kvinnor på arbetsmarknaden som kommer att publiceras i höst. Regeringen planerar även en hel del aktiviteter som rör kvinnorna och EG. Bl.a. avser vi att inbjuda representanter från EG-kommissionen, EG-parlamentet samt några medlemsländer till en större konferens under försommaren 1993. Låt mig utöver detta konstatera att hittills har män drabbats hårdare än kvinnor av den växande arbetslösheten. Den senaste månaden, september, har emellertid siffrorna sjunkit kraftigt för män, men bara något för kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män minskar således. Nyligen har den proposition som blev resultatet av uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna presenterats. Där föreslås att ytterligare 10 miljarder kronor skall anslås till arbetsmarknadspolitiken. De nya medlen skall fördelas och redovisas enligt gängse principer som kommer både kvinnor och män till del. Särskilt markeras dock att kvinnornas arbetsmarknadssituation skall uppmärksammas i fördelningen av beredskapsarbeten och medel för otraditionella insatser. Jag kommer själv att inom den närmaste tiden diskutera dessa frågor vidare med AMS
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret som var mycket omfattande. Jag tycker att det gav många bra exempel på saker som är på gång och som jag absolut inte har något emot. Jag instämmer dessutom i Birgit Friggebos konstaterande att jämställdheten är en viktig fråga att driva oavsett konjunkturläge. Det intressanta är dock det som saknas i svaret. Jag saknar en del. Min fråga har sin grund i regeringsförklaringen och dess stolta förkunnelser sett i förhållande till verklighetens kanske tristare förhållanden. Tyvärr finns det egentligen ingenting i svaret som visar att den här regeringen tar sina egna ord på allvar och tar de konsekvenser det skulle medföra i handling. Grunden för den höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor i det här landet är att man har ett arbete. Tyvärr kan vi nu se att kvinnornas förutsättningar för att förvärvsarbeta kraftigt försämras. Orsakerna är flera. På grund av den korta tiden skall jag bara nämna några. Det gäller först och främst nedskärningarna inom den offentliga sektorn. De kommer i sig att innebära försämrade möjligheter för kvinnorna att förvärvsarbeta därför att många kvinnor arbetar inom den gemensamma sektorn, men också därför att den gemensamma sektorn gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta. Vi socialdemokrater tycker inte att det är en särskilt bra idé att göra dessa nedskärningar inom den gemensamma sektorn. De kvinnor som nu blir utan arbete kommer att ställas i arbetslöshetskön. I verkligheten blir den besparing på 7,5 miljarder kronor som regeringen tror att den skall göra inte så stor. Besparingen blir inte alls i den omfattningen. Förutom att kvinnorna får en ökad arbetslöshet försämras dessutom möjligheterna att förvärvsarbeta. När barnomsorgen och äldreomsorgen försvinner eller skärs ner måste någon ta konsekvenserna av det. Det blir kvinnorna i detta fall.

Herr talman! Precis som ministern säger har kvinnorna i dag en lägre arbetslöshet än männen. Samtidigt kan vi förvänta oss att kvinnorna kommer i kapp. Anledningen är faktiskt de kommande nedskärningarna inom den offentliga sektorn. Regeringen planerar att dra in 7,5 miljarder. Vi är inte riktigt överens om hur det här skall gå till. Vi Socialdemokrater har i krisuppgörelsen inte gått med på dessa nedskärningar. Vi har fortfarande uppfattningen att det i nuvarande läge, med den rådande arbetslösheten, inte är vettigt att göra dessa nedskärningar. Arbetslösheten skulle då öka bland kvinnorna. Man får betala ut arbetslöshetsunderstöd, vilket i sin tur innebär att staten återigen får bära kostnaderna. Det blir en rundgång av pengar, som inte kan vara vettig.

Herr talman! Till skillnad från Birgit Friggebo är jag av uppfattningen att den här frågan inte har varit uppe i diskussionerna. Vi har olika uppfattningar när det gäller neddragningen i den offentliga sektorn, och de kvarstår även efter det att krisuppgörelsen har diskuterats klart. Jag vidhåller att det inte är särskilt klokt att göra sådana här neddragningar i den offentliga sektorn i den situation vi nu befinner oss i. Arbetslösheten är så pass hög, och det enda resultat en sådan neddragning skulle få är att arbetslösheten bland kvinnor ökar. Vi kan vara överens om krisuppgörelsen i sig och konsekvenserna av den, men vi är inte överens om utlägget av besparingarna. Det diskuteras fortfarande när vi är inne på vad vi egentligen kom överens om. Vi anser att det utlägg som regeringen föreslår i krispropositionen allvarligt ökar arbetslösheten.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig hur lång den förväntade handläggningstiden för en barnfamilj är för närvarande. I sin fråga utgår Maj Lis Lööw från att regeringen upphävt treterminersregeln på grund av att man räknar med avsevärt längre handläggningstider för ett stort antal barnfamiljer. Den svenska flyktingpolitiken är under omvandling. Regeringens utgångspunkt är att skyddsbehovet skall sättas i fokus när beslut fattas om en person skall få stanna i landet. Därför upphävde regeringen strax före jul förra året det s.k. 13-decemberbeslutet och avskaffade därvid vissa vistelsetidsregler. I stället infördes den s.k. treterminersregeln i utlänningsförordningen, som tidigare tillämpats i praxis. Tanken med regeln var att barns skolgång särskilt skulle beaktas vid prövningen av uppehållstillstånd. Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av de långa väntetider som gällt i asylärenden, och är en undantagsregel som tillkom som en särlösning i avvaktan på att den stora ärendebalansen skulle nedbringas. Det är omöjligt att exakt ange en förväntad handläggningstid för en barnfamilj. Den kan variera mycket t.ex. beroende på från vilket land familjen kommer. Jag kan emellertid konstatera att situationen i dag är den, tvärtemot vad Maj-Lis Lööw utgår ifrån, att väntetiderna för en asylsökande familj normalt är sådana att treterminersregeln inte blir tillämplig. Regeln fyller därför i detta avseende inte längre någon funktion. Jugoslavien finns det dock åtskilliga familjer som så småningom skulle kunna bli föremål för en tillämpning av treterminersregeln. Att beslut i dessa fall inte har fattats beror emellertid inte på en långsam administration utan på att läget i det forna Jugoslavien har medfört att verkställighet hittills inte kunnat ske i någon större omfattning. Att treterminersregeln upphör att gälla hindrar i och för sig inte att det kan komma att finnas enstaka familjer som på grund av lång vistelsetid och faktisk anknytning i det individuella fallet kan få tillstånd att stanna i Sverige. En sådan bedömning kan göras inom ramen för utlänningslagens regler. Tidsfaktorn bör därvid inte tillmätas någon särskild vikt utan bör ses som en av de faktorer som vid en allsidig prövning kan resultera i att en familj får uppehållstillstånd i Sverige. Tidsrelaterade schablonregler skall således inte utgöra huvudprinciper vid prövningen av om tillstånd skall meddelas.

Herr talman! Det finns ingen som ifrågasätter att det skall ske en fokusering på skyddsbehovet och att det är viktigast. Jag menar att det s.k. decemberbeslutet i hög grad gällde denna fokusering. Det var inte minst för att ge signaler ut i världen att skyddsbehovet prioriterades. Men Birgit Friggebo kommer inte ifrån det faktum att det kommer ändå att bli långa väntetider då anhopningen av ärenden blir så stor. Hur ambitiös man än är att fokusera på skyddsbehovet kommer ändå humanitära skäl att uppstå på grund av lång vistelsetid. Just långa vistelsetider för barn i Sverige har betraktats som ett mycket starkt humanitärt skäl. Det har varit oomtvistat här i kammaren. Tumregeln om treterminersregeln togs in i utlänningsförordningen av Birgit Friggebo själv för mindre än ett år sedan. Jag har svårt att förstå varför detta inte har fått gälla även för jugoslaviska barn.

Herr talman! Jag tycker att man då får förklara för folk att det faktiskt uppstår humanitära behov och att vi i riksdagen har varit överens om att långa vistelsetider för barn har utgjort ett starkt humanitärt skäl för att de skall få stanna i Sverige. Jag kan inte läsa ut annat än att det är för barnfamiljerna från det forna Jugoslavien -- jag citerar direkt vad Birgit Friggebo har sagt i kammaren -- som denna undantagsregel kommer att få karaktären av huvudregel. Jag tycker att det börjar i fel ände. På grund av det stora antalet asylsökande kommer det att bli svårt att leva upp till de humanitära regler som har gällt tidigare. Då naggar man på de reglerna i stället för att angripa problemet med vistelsetiderna i sin helhet. Det måste väl finnas några andra skäl än att just barnen från Jugoslavien skulle ha mindre anledning att få stanna här när det har rotat sig i landet.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat Gun Hellsvik inom vilken tidsram ett regeringsförslag kan förväntas, i linje med förslag från en arbetsgrupp inom Invandrarverket om att asylsökande som begår brott lättare skall kunna utvisas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jag har tidigare här i kammaren påpekat hur allvarligt regeringen ser på kriminalitet, också bland asylsökande. Det är alltid viktigt att samhället reagerar mot kriminalitet och visar att den inte kan accepteras. Det är också mycket viktigt att asylsökande inte drabbas av allmänhetens misstänksamhet på grund av att några bland dem ägnar sig åt brottslighet. Inom Invandraverket har en intern arbetsgrupp bl.a. utrett frågan om asylsökandes brottslighet. Arbetsgruppen har nu lämnat en rapport till Invandrarverkets styrelse. Däremot har Invandrarverket ännu inte överlämnat rapporten till regeringen att ta ställning till. Som jag nämnde har regeringen haft anledning att beröra frågan redan tidigare, och vi kommer inom kort att ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas.
Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på frågan. Vi har en generös flyktingpolitik i Sverige. Det råder en bred politisk enighet om detta. För att vi skall kunna behålla denna generositet är det viktigt att ta itu med avarterna. Kriminaliteten bland vissa grupper av flyktingar utgör en sådan avart. Invandrarverket har presenterat förslag, som jag tycker är bra, när det gäller det sätt på vilket man kan tänka sig ta itu med problemen. Jag skulle vilja peka på några skäl till att jag tycker att det är viktigt att så snabbt som möjligt verkligen hantera frågan aktivt. Kulturministern har själv nämnt i sitt svar ett av de viktiga skälen. För det första är det viktigt för den enskilde som begår brott att vederbörande inte tillvänjs en brottslig verksamhet i ett nytt främmande land. För det andra är det viktigt för den stora gruppen skötsamma flyktingar, som drabbas av att ett fåtal begår kriminella handlingar i Sverige. För det tredje är det viktigt för de målsägande som drabbas -- butiksägare och andra -- och som förorsakas onödigt arbete och förluster av den formen av verksamhet. För det fjärde är det viktigt när det gäller allmänhetens inställning till en generös flyktingpolitik att vi kan hantera dessa problem. Jag vill med anledning av svaret ställa ytterligare en fråga. När anser statsrådet att det kan komma konkreta förslag, gärna utifrån de tankegångar som Invandrarverket har fört fram, för att komma till rätta med problemen?
Herr talman! Jag kan inte svara direkt på Göte Jonssons fråga. Vi har i regeringskansliet diskuterat hur vi skall gå fram. Som Göte Jonsson vet bör alltid denna typ av ärende beredas innan en proposition läggs fram för riksdagen att ta ställning till. Det är min och justitieministerns uppfattning att vi skall arbeta så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Jag bedömer det inte som sannolikt att vi kan lägga fram en proposition under höstriksdagen. Sista dagen för att lägga fram propositioner som skall behandlas i höst var i dag.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt för regeringen att hantera denna fråga snabbt. Vikten och allvaret i denna fråga -- som statsrådet själv har pekat på -- kan tolkas utifrån hur snabbt handläggningen sker. Jag tackar för beskedet, och jag förutsätter att det kommer att ske åtgärder i rätt riktning så snabbt som möjligt.

Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av att riksdagens beslut om ägandet av programbolagen inom nuvarande Sveriges Radio inte verkar kunna förverkligas. Riksdagsbeslutet innebär bl.a. att public serviceverksamheten även i fortsättningen skall bedrivas i aktiebolagsform. De tre programbolagen skall vara självständiga aktiebolag. En ny ägargrupp bestående av konstnärliga och vetenskapliga akademier och oberoende kulturella sammanslutningar skall erbjudas att bli ägare till bolagen. Om enskilda ägare, t.ex. på grund av jäv, inte kan kvarstå som ägare skall aktierna erbjudas staten. Det bör vara möjligt för regeringen att sälja aktier som den förvärvat genom hembud till viss stiftelse, folkrörelse, akademi, sammanslutning eller annan som är att hänföra till någon eller några av de fyra ägargrupper som skall finnas i fortsättningen. Två dagar efter riksdagens beslut träffade jag på Kulturdepartementet företrädare för de nuvarande tre ägargrupperna. Dessa förklarade sig ha för avsikt att i konstruktiv anda medverka till ägarförändringarna enligt riksdagsbeslutet. Vi beslöt också att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att diskutera tekniska frågor i anslutning till verkställandet av riksdagsbeslutet. Till denna grupp knöts också en representant från moderbolagets direktion. Gruppen har gemensamt kommit fram till en genomförandeplan för extra bolagsstämmor, aktieöverlåtelser m.m. I en skrivelse den 22 oktober 1992 har ägargrupperna för Sveriges Radio konstaterat att det enligt deras uppfattning inte kommer att kunna bildas några ägargrupper från press och näringsliv och att förutsättningarna för att realisera riksdagens beslut angående den avgiftsfinansierade radio och TV-verksamheten 1993--1996 m.m. i detta avseende därmed synes kunna brista. Riksdagens beslut rörande ägandet av public service-företagen kan således inte genomföras fullt ut. Mot denna bakgrund träffade jag i går representanter för de tre ägargrupperna och informerade dem om att regeringen omgående avser tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå en modell för ägandet av de självständiga public service-företagen. Denna modell skall garantera företagens oberoende men ändå ge utrymme för riksdagen att också i forsättningen, i slutet av varje avtalsperiod, påverka förutsättningarna för verksamheten på det sätt riksdagen finner lämpligt. De nuvarande ägarna förutsätts stanna kvar som ägare under en kortare övergångsperiod, förslagsvis till den 1 juli 1993. Moderbolaget kvarstår under denna övergångstid, men har ingen annan funktion än att vara ägare till aktierna i dotterföretagen. Moderbolagets uppgifter övertas av programbolagen. Den fjärde ägargruppen skapas inte. Riksdagsbeslutet genomförs på samtliga övriga punkter, vilket bl.a. innebär att riksdagen beslutar om medelstilldelning direkt till de tre programbolagen och att programföretagens styrelser minskas till nio personer. Det är därmed endast ägandet som blir föremål för diskussion. Ägargrupperna redovisade vid mötet i går att man trodde sig kunna acceptera en sådan övergångslösning. Regeringen har för avsikt att underrätta riksdagen genom särskild skrivelse om att riksdagens beslut inte kan verkställas fullt ut och om vilka åtgärder som har vidtagits i avvaktan på att riksdagen får underlag för att fatta ett nytt beslut.

Herr talman! Jag vet att Åke Gustavsson av tradition vill göra politik av den här typen av frågor. Den hanteringsordning som Åke Gustavsson beskriver är inte sann. Jag sammanträffade med ägarna två dagar efter riksdagsbeslutet. En arbetsgrupp har gått igenom de olika delvis rätt komplicerade frågorna om hur ägandet skall fördelas mellan de tre gamla ägarna och den nya gruppen. Det har funnits ett underlag för detta arbete, och en tidsplan har utarbetats för genomförandet. Några av oss kunde förutse att den här diskussionen möjligen skulle uppstå, nämligen den om att tidningarna och näringslivsgruppen inte skulle kunna fullfölja sitt ägaransvar. Nu kan vi konstatera att inte en enda tidning vill kvarstå som ägare till Sveriges Radio. I näringslivsgruppen är det bara fyra ägare som vill kvarstå. Det skulle därmed innebära att man inte kan beteckna gruppen som en näringslivsgrupp. Därmed har vi inte det breda samhällsägande som har funnits tidigare i Sveriges Radio. Vi var några som förutsåg att den här situationen kunde uppstå. Till dem hörde inte Åke Gustavsson. Han var med och tvingade fram beslutet om att man skulle behålla den gamla lösningen. Han motsatte sig varje annan förändring. Därför är Åke Gustavsson, tillsammans med några andra i denna kammare, inte oansvarig för det läge som vi har i dag. Åke Gustavsson säger att hela riksdagsbeslutet har havererat. Det är inte sant. Hela riksdagsbeslutet går att genomföra till punkt och pricka, utom frågan om det framtida ägandet. Där har vi redan tidigare från regeringens sida aviserat att vi skulle utreda frågan inför nästa avtalsperiod. Nu tvingas vi att tidigarelägga detta, eftersom de olika ägargrupperna är urholkade.

Herr talman! Åke Gustavsson har förmodligen glömt bort att jag innan propositionen lades fram hade överläggningar med samtliga partier i denna kammare. Det visade sig inte vara möjligt på grund av de majoriteter som finns att på ett framsynt sätt lägga fram förslag om ägarfrågan. Åke Gustavssons parti och han själv bidrog till den konstruktion som sedermera blev riksdagens beslut. Hade vi haft en annan ordning då, kanske vi inte hade behövt diskutera frågan i dag. Det har visat sig att ägargrupperna är mycket samarbetsvilliga. De har accepterat den uppläggning som gjorts. Därför får vi en viss tid att förbereda frågan om det framtida ägandet av Sveriges Radio på ett tidigare stadium än vad som var tänkt. Det är regeringens intention att så snart det över huvud taget är möjligt tillsätta en utredning med uppdraget att komma med förslag om det framtida ägandet.
Herr talman! Det är allmänt bekant att Birgit Friggebo var, innan propositionen lades fram, intresserad av att förstatliga Sveriges Radio. Det tror jag inte någon annan än dem som egentligen i grunden tycker illa om Sveriges Radio är intresserad av. Det avvisade vi kategoriskt. Det är det ena jag ville säga. Det andra är att om regeringen säger att den omgående skall tillsätta en utredning med uppdraget att föreslå en modell för ägandet, är min fråga: När är omgående? Är omgående detsamma som minst fem månader som det har tagit att förverkliga det beslut som riksdagen fattade om Moderna museet, där regeringen fick uppdraget att omgående lägga ut projekteringsuppdrag på Byggnadsstyrelsen? När kommer utredningen? Hur kan Birgit Friggebo på allvar hävda att man behandlar riksdagen på ett korrekt sätt, när vi om ett antal dagar får besked om att det nu kommer att tillsättas en utredning, som vi inte vet någonting om men som kommer att ändra ägarbilden helt och fullt? När kommer utredningen? Hur kommer den att se ut? Hur avser kulturministern att behandla riksdagen i det avseendet? Hur ligger tidsplanen?

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Jag tycker att det var en bra redogörelse. Jag vill dock påpeka att det inte var så mycket det faktum att människor kommer flyende med båtar över Östersjön som föranledde min fråga utan mer den tidningsuppgift som jag såg om att det är utomordentligt lätt nu att komma in i Estland och för en billig penning köpa sig ett turistvisum. Detta utnyttjas av den organiserade människohandeln. Jag ser framför mig, med erfarenheter av precis liknande situation i ett annat grannland tidigare, att det här kan utvecklas till en mycket svårhanterlig situation för oss och också fresta på våra grannrelationer med Estland. Därför vill jag veta vilka kontakter man har haft för att förebygga detta. En mycket aktiv flyktingpolitik förutsätter ju, som Birgit Friggebo sade, inte bara agerande i Sverige utan också utomlands. Jag kan läsa ut av svaret att principen om första asylland uppenbarligen skall kunna appliceras på Estland i dag, eftersom Estland vill leva upp till Genèvekonventionen. Vi skulle naturligtvis kunna hjälpa Estland rent materiellt med att få UNHCR-representanter dit och kanske via Röda korset eller någon annan organisation hjälpa Estland med ett visst omhändertagande av de människor som skall vistas där, medan man prövar deras behov av asyl. Jag vill fråga om detta har diskuterats.

Herr talman! Jag är definitivt inte ute efter att skrämma upp människor. Jag tror att de är tillräckligt uppskrämda inför det som sker redan i dag. Det är min och många andras skyldighet som politiker, med säte i Sveriges riksdag där lagarna stiftas, att ta upp dessa problem och föra fram dem till tals. Jag tror inte att justitieministern är omedveten om att detta är en av de brännande frågorna. I ett land som vårt, som befinner sig i en viss krissituation, är det den här typen av frågor som ligger människorna nära och som de verkligen vill ta upp till diskussion. Det är tillräckligt svårt att få tag i brottslingar, och ibland deltar poliser med livet som insats i denna jakt. När man väl har fått tag i en brottsling, skall det då inte vara så, att han inte kan dömas av de skäl som jag har anfört. Detta är nog justitieministern och jag rörande överens om. Även om vi har respekt för rättssäkerheten, får denna sig verkligen en törn inför samhällsmedborgarna, om det blir upprepade fall av den karaktär som jag tog upp i min fråga. Jag hoppas naturligtvis att justitieministern återkommer med ett förslag till riksdagen när utredningen väl är färdig. Jag ser med stor tillförsikt fram emot januari.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är en händelse som inträffat i Stockholms län. En före detta dansk medborgare som bott i Sverige sedan 1946 lämnade sitt ännu inte utgångna pass för att få det utbytt, men fick beskedet att han måste inlämna personbevis. Samtidigt fick hustrun, som är svensk medborgare sedan födseln, självfallet sitt pass utbytt utan några bekymmer. Självfallet skall det finnas regler, men jag tycker också att det är självklart att samma regler skall gälla i hela landet. När jag har forskat i detta har det visat sig att behandlingen är olika i de olika polisdistrikten t.o.m. inom samma län. Jag tycker att det är otillfredsställande. Närmare 540 000 nya svenskar i Sverige berörs av detta problem. Jag undrar om statsrådet skulle kunna tänka sig att uppdra åt Rikspolisstyrelsen att utfärda regler för likabehandling av naturaliserade svenskar, så att man slipper godtyckligheten, dvs. att olika regler tillämpas i olika delar av Sverige.
Herr talman! Jag tycker i och för sig att det är viktigt att i egenskap av minister inte detaljstyra verksamheten. Men det är positivt att Ylva Annerstedt har ställt frågan, så att den här diskussionen har kommit upp. På de håll som informationen inte har varit tydlig nog, har man troligen genom denna fråga också fått den information som man behöver. Jag vet mycket väl att t.ex. Rikspolisstyrelsen bevakar de diskussioner som rör Rikspolisstyrelsens frågor. Ylva Annerstedt och jag kan nog vara överens om att hur väl än information förs ut så är det ändå enskilda individer som tillämpar reglerna, och därmed kan olikheter självfallet uppstå. Jag kan i och för sig förstå att olika tillämpningar används, men det är viktigt att vi funderar över vad som i verklig mening avses med diskriminering. Är det om någon får uppgifter om mig genom en databas eller är det genom att det förväntas att jag själv skall lämna uppgifter?
Herr talman! Det är positivt att statsrådet ändå instämmer med mig att samma regler vore att föredra för personer som ansöker om pass eller som ansöker om att få sitt pass förnyat, eftersom de nya svenskarna ändå i detta sammanhang upplever sig som diskriminerade. Jag kan förstå bakgrunden till regeln, men menar ändå att det vore rimligt och önskvärt att passökande får samma behandling i hela landet.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med vissa olägenheter som har att göra med utseende av konkursförvaltare. konkurslagen ställs krav på att förvaltaren skall ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Vissa kronofogdemyndigheter har som uppgift att vara s.k. tillsynsmyndighet i konkurs. Tillsynsmyndigheten skall alltid få tillfälle att yttra sig innan tingsrätten utser konkursförvaltare. Denna regel har på de flesta håll i landet medfört att särskilda s.k. förvaltarlistor har upprättats. Syftet med en sådan lista är att tingsrätten vid förordnande av förvaltare i en enskild konkus inte behöver låta tillsynsmyndigheten yttra sig, om den tilltänkta förvaltaren finns upptagen på listan. De personer som finns upptagna på listan har alltså i förväg godtagits av tillsynsmyndigheten. Ylva Annerstedt menar i sin fråga att listorna gör att kompetenta personer diskrimineras och att de utvalda advokaterna inte hinner med det ökade antalet konkurser. Jag vet att tillämpningen av förvaltarlistorna har kritiserats på vissa håll. Frågan om listsystemet utgör ett etableringshinder för advokater och om det är skadligt från konkurrenssynpunkt har nyligen prövats av Näringsfrihetsombudsmannen. Han ifrågasatte i och för sig den tillämpade ordningen men ansåg att det redan inom ramen för gällande lagstiftning fanns möjlighet att minska den påtalade konkurrensbegränsningen genom att sprida uppdraget på fler advokater. Med hänsyn härtill fann Näringsfrihetsombudsmannen att det inte nu fanns anledning för honom att vidta någon ytterligare åtgärd. Även i riksdagen har frågan om förvaltarlistor aktualiserats tidigare. Lagutskottet, som i maj i år behandlade frågan med anledning av en motion i ämnet, fann dock inte skäl att ta något omedelbart initiativ från riksdagens sida. Utskottet hänvisade till att man inom Justitiedepartementet redan hade uppmärksamheten riktad mot dessa frågor. Justitiedepartementet har i frågan haft kontakt med Riksrevisionsverket och verket har nyligen startat en studie som gäller just konkusförvaltningen. Systemet med konkursförvaltarlistor är en av de frågor som verket kommer att studera. En förstudie beräknas bli klar i januari och huvudstudien i november 1993. Med tanke på Riksrevisionsverkets studie finner jag för dagen inte anledning att själv vidta några åtgärder. Jag räknar med att denna studie kommer att ge underlag för frågans vidare hantering.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det utförliga svaret. Flera inslag här visar att detta system alldeles uppenbart är ett problem. Näringsfrihetsombudsmannen har uppmärksammat det, motioner har avetts till riksdagen och Justitiedepartementet har haft kontakt med Riksrevisionsverket. Näringsfrihetsombudsmannen har sagt att man inom ramen kan sprida uppdragen på flera advokater. För det första kan man fråga varför detta då inte sker. För det andra menar jag att även revisorer skall kunna komma i fråga när det gäller sådana här uppdrag. De har ju ofta mycket stora relevanta kunskaper för denna typ av utredningar och kan om det behövs advokat anlita en sådan. Därför anser jag att kriterier i stället borde uppställas. Det faktum att det inte finns någon som helst konkurrens mellan dem som kommer i fråga för uppdrag innebär även för det första att rättssäkerheten kommer i fara, därför att de som får uppdrag har för mycket att göra med 400 För det andra skenar kostnaderna i väg på ett sätt som är fullständigt orimligt. Det drabbar i sista hand dels de fordringsägare som är inblandade i konkursen, dels staten och skattebetalarna. Då vill jag fråga justitieministern om sådana saker finns med bland de frågor som riksrevisionsverket skall ta upp i sin undersökning.
Herr talman! Riksrevisionsverkets arbete går bl.a. ut på att undersöka vilken betydelse och vilka effekter utnyttjandet av konkursförvaltarlistorna har. Men vi skall ha klart för oss -- vilket jag även antydde i mitt svar -- att dessa listor inte är reglerade i konkurslagen. Vad som är reglerat i konkurslagen är bl.a. kraven på dem som skall vara konkursförvaltare. Det ställs inte krav på någon juridisk utbildning men krav på juridiska och företagsekonomiska insikter samt kunskaper om bokföring, redovisning osv. Jag bör i sammanhanget nämna att i motiven till vår nuvarande lagstiftning anges att förvaltaruppdragen bör koncentreras till en ganska begränsad grupp av personer som har specialiserat sig på konkursförvaltning. Det är naturligtvis detta som ligger bakom tillkomsten av konkursförvaltarlistorna, även om listorna inte är obligatoriska. Vi måste vara mycket försiktiga i vårt sätt att arbeta framåt så att vi inte bara ser till att bli av med listorna och glömmer bort de höga krav som vi måste ställa på konkursförvaltarna, bl.a. för att kunna få underlag för att beivra ekonomisk brottslighet.

Herr talman! Konkurslagen innehåller i dag inga sådana begränsningar, och jag har inte heller för avsikt att föreslå några sådana begränsningar. Även i fortsättningen skall man såsom förvaltare kunna använda personer som uppfyller kraven men har en annan typ av utbildning i botten än juristerna.

Herr talman! Erling Bager har frågat mig om jag avser att bifalla en eventuell framställan från Låt mig inledningsvis påpeka att det samhällsekonomiska läget är sådant att det inte kommer att finnas utrymme för en ökning av kommunernas skattefinansierade verksamhet. Detta innebär att statsbidragen till kommunerna måste utvecklas mycket restriktivt samtidigt som kommunalskatterna inte kan tillåtas öka. I årets kompletteringsproposition uttalade jag att det kan finnas kommuner som hamnar i en akut ekonomisk situation och att detta i så fall får hanteras i särskild ordning genom att regeringen föreslår riksdagen en lagändring som ger utrymme för skattehöjning. Regeringen har hittills varit och kommer även i fortsättningen att vara mycket restriktiv vid prövning av eventuella undantag från skattestoppet. Såvitt jag kan bedöma är den ekonomiska situationen i Göteborgs kommun för år 1993 inte av det slaget att ett sådant undantag bör medges.
Kristdemokraterna och Miljöpartiet har lagt en mycket stram budget för 1993 och verksamhetsplaner för 1994/95 med oförändrad skattesats. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att det ekonomiska läget i Göteborg är så ansträngt att en skattehöjning är nödvändig. Detta föreslås också i partiernas budgetförslag för För att skapa klarhet i den lokala debatten i skattefrågan i Göteborg, vore det angeläget att snarast, mot bakgrund av de ekonomiska svårigheter kommunen befinner sig i, få höra finansministerns principiella bedömning om möjligheten till dispens från skattestoppet i kommunsektorn generellt och i Göteborg i synnerhet. Avser finansministern att bifalla en eventuell framställan från Göteborgs kommun om dispens från de kommunala skattestoppen?
Herr talman! Först vill jag säga att de flesta kommuner -- för att inte säga alla kommuner -- tycks ha uppfattat regeringens motvilja mot höjda kommunalskatter på ett alldeles korrekt sätt. Vi har fått in bara en enda ansökan från en kommun, nämligen Mölndals kommun, som ville ha ett undantag. Regeringen har också beslutat att avslå den ansökan. Det finns i kommunvärlden en fullständigt korrekt bild av regeringens motvilja mot att man löser ekonomiska problem genom höjda kommunalskatter. Om ökade skatter för att kunna betala större utgifter vore lösningen på Sveriges problem, skulle vi inte ha hamnat i ett problematiskt läge. En del av våra problem är snarare att våra utgifter är för stora och att vi måste minska dem. Erling Bager frågade efter kriterierna för tänkbara framtida undantag. Min bedömning är att sådana undantag skulle göras i så extremt akuta situationer att det är svårt att i förväg bestämma vilka kriterier som skulle vara uppfyllda. Det kan finnas extremfall -- det vill jag ingalunda förneka -- där t.ex. ekonomin under en lång tid tidigare har varit så misskött att det vore orimligt att kräva att man skulle klara upp den utan några särskilda undantag. Vi har inte ansett att sådana extremfall går att inordna på en lista med förutbestämda kriterier eller villkor, och vi har därför inte gjort någon sådan lista. Rent allmänt kan jag säga att de flesta kommuner tycks relativt väl klara den omställning och omvandling som nu pågår. Men det finns självklart undantag. Jag har noterat att det inte är alldeles ovanligt att socialdemokraterna i sådana situationer begär skattehöjningar. Det gläder mig dock att de kommuner som har avvisat skattehöjningskraven har borgerliga majoriteter.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för ett uttömmande svar. Det innehöll många detaljer som jag inte hade en aning om. Frågan är ställd med anledning av att man får lyfta av momsen om man säljer begagnade båtmotorer på export. Jag tycker att det är en konstig situation, och inom båtbranschen tycker man samma sak. Säljer man begagnade båtar får man inte dra av momsen, men däremot får man dra av momsen på motorerna. Detta måste man komma till rätta med. Många gånger tillhör ju faktiskt motorn båten. Det blir därför en mycket konstig situation. Skall man gynna de personer, framför allt då i kuststäderna, som håller på med den här verksamheten, tycker jag att man borde göra det tillåtet att lyfta av momsen också på båtarna. Statsrådet säger att det finns en utredning som håller på att titta över det här, och jag hoppas då att statsrådet ser till att också den här frågan tas upp, så att det blir samma regler som gäller för försäljning av både båtar och båtmotorer. Jag hoppas att utredningen inte dröjer alltför länge med sitt arbete.

Herr talman! Jag är väldigt tacksam över att jag fick de här uppgifterna i och med att jag inte kände till dem. Det ser jag alltså positivt på. Båtbranschens folk tycker ju, som jag sade, att det är en konstig situation att man får lyfta bort momsen för en del av båten men inte för en annan. Jag förstår att det kanske inte är enkelt att rätta till det här, men i och med att det finns en utredning tycker jag att den borde titta över frågan. Jag tror att en sådan ändring av reglerna skulle gynna de små kuststäder där många i dag håller på med fritidsbåtar, och eftersom svenska fritidsbåtar efter vad jag förstår är ganska attraktiva ute i Europa, skulle detta kunna gynna sysselsättningen på många ställen där den i dag är problematisk.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om jag kan konstatera att statsrådet inte har för avsikt att påskynda det här ärendet, vilket delvis var vad jag frågade om. Statsrådet avser i stället att avvakta tills utredningen är klar. När nu statsrådet är här i kammaren vill jag dock ta tillfället i akt att ställa några följdfrågor, som inte innebär att statsrådet behöver ta ställning till det jag har frågat om. Reservofficeren utgör en kvalificerad och viktig del av försvaret, och jag tror också att reservofficerens betydelse kommer att öka i takt med att försvaret nu omstruktureras. Inte minst mot bakgrund av att även frågan om utjämningstillägg ännu inte är löst -- vilket innebär att många reservofficerare får en kraftigt reducerad lön under sina tjänstgöringsdagar -- undrar jag om inte statsrådet tror att även det problem vi nu diskuterar kan leda till att intresset för att tjänstgöra som reservofficer något minskar.